Herr talman! När riksdagen i morgon fattar beslut om en ny kommunallag -- omröstningen sker ju i morgon -- är det en viktig händelse, som jag ser det. Vi fick de första kommunalförordningarna 1862, och det har sedan gjorts ganska få större revideringar. Både 1953 års och 1977 års kommunallagar tillkom som bekräftelser och fullföljande av två stora kommunala indelningsreformer. Den kommunallag som det nu skall fattas beslut om har inte den bakgrunden utan tillkommer i ett skede som kännetecknas av ett omfattande inre arbete, en inre omstrukturering och reformering av kommuner och landsting. Jag är naturligtvis glad att betänkandet som konstitutionsutskottet har förelagt riksdagen för beslut tyder på en mycket stor enighet när det gäller de kommunala frågorna. Det är en viktig lagstiftning, och det är viktigt att det finns en betydande samsyn i de stora frågorna. Visserligen har det avgivits 49 reservationer, vilket kunde tyda på någonting annat, men när man går igenom dem ser man att i alla de stora frågorna finns det en betydande enighet och oftast en ganska kompakt majoritet. Jag tänker bl.a. på frågorna om delegering och ansvarsfördelning, på friheten att organisera arbetet, i huvudsak också när det gäller vissa sekretessproblem som sammanhänger med det arbetet. Inte minst kanske man skall notera frågan om det ekonomiska styrsystemet i kommuner och landsting, en mycket stor och viktig fråga, där utskottet och riksdagen tydligen är eniga. Under senare år har det skett mycket stora förändringar i den kommunala verksamheten. Verksamheten har expanderat. Det har ställts större krav på kvalitet och också på effektivitet i den kommunala verksamheten. Samtidigt är den kommunala och landstingskommunala ekonomin ansträngd, inte minst i dagens läge. Det här är en viktig bakgrund till det som vi nu möter och som vi skall diskutera i dag. Låt mig säga i de här frågorna att jag blev litet förbluffad när jag lyssnade till vad Göran Åstrand hade som inledning till sitt anförande, den idyll som han målade upp och som han ansåg rådde i fråga om den kommunala självstyrelsen omkring 1950. Jag kan visserligen säga att vissa inslag i framställningen var riktiga, men att fadern i snart sagt varje gård deltog i det kommunala arbetet är inte riktigt sant. Förvisso gällde det storbönderna, men jag härstammar inte därifrån och har en annan bild av den kommunala verksamheten. Dessutom var inte mor med, och det är ganska viktigt att konstatera. Vad som är ännu viktigare, Göran Åstrand, är väl att se vad som har hänt sedan 50-talet. Vi har delegerat ned till den kommunala nivån en stor mängd av de verksamheter som haft betydelse för välfärdssamhällets utveckling, och det är detta som i hög grad har frigjort människorna i vårt samhälle från en statlig detaljkontroll och skapat ökade möjligheter. Det är den kommunala självstyrelsens stora vinster sedan 50-talet. Jag vill inte beskriva det som att vi har levt i en utveckling där den kommunala självstyrelsen gradvis urholkats, när den i själva verket har fått ett mycket livskraftigare och bättre innehåll än den hade förut. Under senare år har det skett ett omfattande förnyelsearbete i kommuner och landsting. Jag skulle vilja säga att det knappast finns ett enda landsting eller en enda kommun som inte har i gång betydande arbete med sin organisation, med sin styrning, med försök att delegera och få verksamheten effektivare. Därför är det viktigt att vi också när det gäller lagstiftningen bereder väg för den typen av förnyelse i kommunerna och underlättar en utveckling som vi tycker är gynnsam och riktig. Med det förslag som nu läggs fram och som jag har haft ansvar för, både i betydande avsnitt av det utredningsarbete som föregått förslaget och som varit ganska omfattande och för propositionen, vill vi stödja och bana väg för förnyelsen i kommuner och landsting. Jag skall ta upp i huvudsak tre områden som jag tycker är särskilt betydelsefulla: nämndorganisationen, de förtroendevaldas arbetsvillkor och övergången till modernare former för ekonomistyrning. De två förstnämnda punkterna har diskuterats här tidigare av utskottets företrädare. Den kommunala nämndorganisationen har traditionellt varit starkt sektoriserad. Den har på de specialreglerade områdena varit nära kopplad till uppbyggnaden av statlig administration och avspeglat hur den har varit organiserad. När nu kommunerna fått ett ökat ansvar på flera väsentliga samhällsområden och när formerna för den statliga styrningen alltmer går från kontroll och detaljstyrning mot uppföljning och utvärdering, är det viktigt att få den ändrade nämndorganisationen till stånd och också ökat samarbete över sektorsgränserna. Mot den här bakgrunden är det nödvändigt, som jag ser det, att man ger kommunerna ökad frihet. Här finns också en betydande samsyn. Jag vill säga till i första hand Claes Roxbergh att jag ibland har litet svårt att förstå den bristande självtillit som framkommer när det gäller miljöfrågornas förmåga att hävda sig. Jag tror att de allra flesta kommuner kommer att behålla sina miljö och hälsoskyddsnämnder eller miljönämnder och låta dem arbeta i de former som finns nu. Och det skall finnas en förvaltning som backar upp de miljöfrågor som hanteras i kommunen. Jag tror inte, och erfarenheten av försöksverksamheten pekar inte heller på det, att det skulle vara någon katastrof om miljöfrågorna lades ihop med frågor som har att göra med den kommunala planeringen. Jag har hört företrädare för dem som kanske lägger mindre vikt vid miljöfrågorna säga att de inte vill ha miljönämnd och miljöfolk nära inpå sig utan de vill hantera sina frågor själva. Det är den andra sidan av saken. Skall miljövärden tillmätas stor betydelse, är det viktigt att kunna påverka också på planeringsstadiet, när en kommun bygger sin framtid. Självfallet måste i den nya nämndorganisationen målen om likabehandling av medborgarna och en rättvist fördelad samhällsservice garanteras, oavsett vilken nämndstruktur man har. Men det uppnås inte genom statliga föreskrifter om hur organisationen skall se ut utan genom att den grundläggande lagstiftningen och andra statliga beslut på resp. område skall ligga fast. Jag vill också säga när det gäller nämndorganisationen att det finns naturligtvis en risk -- jag ser den -- att man förenklar det hela så att vi får få nämndledamöter och färre förtroendevalda. Det skulle jag i så fall beklaga. Men jag ser samtidigt att den organisationsförändring som sker i första hand går därhän att vi i de stora kommunerna får kommundelsnämnder och därmed en breddad förtroendemannaorganisation som kan skapa just den närhet till människor som är nödvändig, närheten direkt till medborgarna. Den andra punkten som jag särskilt vill kommentera är de nyheter i lagförslaget som syftar till att skapa bra arbetsvillkor för de förtroendevalda. Den grundläggande frågan är ju hur de folkvalda representanterna -- huvudsakligen på fritid, för så vill vi ju ha det -- skall kunna styra och leda en verksamhet som blir alltmer komplex och där medborgarnas krav på både hög effektivitet och fullgod service blir allt större. Jag menar att den nya kommunallagen ger en god grund för de förtroendevalda att fullgöra dessa sina uppgifter, dvs. att företräda medborgarna på ett effektivt sätt. Då är det viktigt att de får tid att möta sina väljare, att de får rensa sina skrivbord från detaljfrågor och att de får ökade möjligheter att delegera ärenden och följa upp och utvärdera verksamheten. Jag har uppfattat behandlingen av propositionen i den delen som att det finns en stor uppslutning kring detta att kunna renodla politikerrollen i kommuner och landsting. Men jag har blivit litet konfunderad över diskussionen som här har förts om ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Jag tycker att det är en självklarhet att, om en person måste ta ledigt från sitt arbete och därigenom går miste om den normala inkomsten, skall detta i första hand läggas till grund för ersättningen. Det skall vara en självklarhet. Sedan har vi kommunala arvoden. Jag har inte sett någon ifrågasätta att det skall finnas kommunala arvoden också. Men det förhållandet att man ibland har försökt att i arvodet baka in ganska betydande ersättning för förlorad arbetsförtjänst har inte fungerat bra. Därför har människor av det skälet avstått från att ta uppdrag, och det tycker jag är olyckligt. Jag har svårt att förstå vad både Ylva Annerstedt och Bengt Kindbom säger på den här punkten. Jag känner inte igen bilden att det skulle vara på något sätt negativt för andra personer om vi inför regler som ger kommunerna frihet, som Bengt Kindbom uttrycker det, att välja mellan ersättning för förlorad arbetsförtjänst och arvode. Självfallet skall vi ha ersättning för förlorad arbetsförtjänst i botten, och sedan skall det kunna finnas arvoden också, även om de kanske anpassas nedåt. En tredje viktig fråga, herr talman, är reglerna för den ekonomiska förvaltningen. Den är viktig därför att vi under 90-talet kommer att, enligt alla prognoser, ställas inför stora krav på omprövning och effektivisering i den kommunala förvaltningen. Då är det nödvändigt att ha väl fungerande instrument för styrning av ekonomin. Det är inte självklart att de regler som tillkom på 50-talet i dåvarande kapitalredovisningskommittén och som i stort sett har levt kvar till dessa dagar är de som vi skall ha i framtiden. Behovet av förändring är stort, och det har framkommit vid remissbehandlingen av kommunallagskommitténs förslag. Men det är viktigt också att vi i det här sammanhanget ställer upp klara mål och konkreta krav i fråga om kommunernas och landstingens hantering av ekonomifrågorna, dvs. att försäljningsvederlag för anläggningstillgångar som huvudregel bör återinvesteras, att det skall vara balans mellan inkomster och utgifter, att lån normalt skall betalas tillbaka och inte tas upp för driftsändamål samt att det skall finnas en god framförhållning i planeringen. Jag är på den här punkten självfallet ibland något oroad för vad som händer ute i kommunerna, med ganska omfattande verksamhet med sale-leaseback och där det kan vara svårt att kontrollera den ekonomiska hållfastheten. Då är det desto viktigare att vi har ett fast system, med möjlighet till utveckling men att vi samtidigt noga iakttar vad som händer. Bengt Kindbom frågade vad skrivningen i propositionen innebär på den punkten. Jag vill säga att den innebär att vi kommer att följa detta noga och att jag tror att det är väldigt viktigt att alla som sysslar med kommunala frågor är observanta på utvecklingen. Ylva Annerstedt har tagit upp insynen i och kontrollen av de kommunala företagen. Jag vill säga att jag på den punkten också blev en smula förvånad över hur Ylva Annerstedt karakteriserade den verksamhet som kommunerna bedriver i bolagsform. Den leds av icke-proffs, sade Ylva Annerstedt, och är ofta en dålig affär för kommuner och landsting. Vad har kommunerna egentligen att göra med solarier, auktionsverksamhet och budverksamhet? undrade hon. Det finns en viss tradition där, men jag vill inte säga att de är nödvändiga kommunala verksamheter. När Ylva Annerstedt karakteriserar delägda kommunala bolag, undrar jag dock vad man tycker i Sydkraft t.ex. Det är ett bolag som ägs gemensamt av kommunala och privata intressen och som har varit till stor fördel för de kommuner som engagerat sig i det, bl.a. Malmö och Halmstad. Att ledningen inte skulle kunna vara tillräckligt effektiv för att driva en verksamhet till nytta för kommunerna i sådana sammanhang tycker jag är en märklig karakterisitik. Låt mig till sist, herr talman, något kommentera det fortsatta arbetet med frågor som har anknytning till kommunallagen. Först vill jag då säga att jag givetvis kommer att tillsätta den utredning som konstitutionsutskottet och jag förmodar därmed riksdagen begär när det gäller att bedöma hur vi framöver skall kunna utveckla det kommunala stödet till partierna. Det kommer att ske ganska snabbt. Jag vill också säga att de olika punkter som har tagits upp i konstitutionsutskottet förtjänar att följas och att vi kanske gör det bäst i någon typ av parlamentarisk församling. Jag tror att det är ett gemensamt intresse att vi ser hur den kommunala utveckling fortgår som nu introduceras fr.o.m. den 1 januari nästa år. Det gäller bl.a. miljöfrågor som bekant, där vi redan har intagit den positionen. Herr talman! Jag är glad över att det här betänkandet pekar mot att den svenska kommunallagstiftningen har en stark förankring både i riksdagen och, tror jag, hos det svenska folket.

Herr talman! Per Stenmarck och jag är överens i många frågor i vad gäller hälso och sjukvården. Men jag tycker nog att han är onödigt pessimistisk eller kanske maximalistisk när han säger att enbart den totala reformen är möjlig och att man inte kan göra något för att här och nu förbättra sjukvården för de människor som nu lever och är sjuka och lider. Jag menar att sådana reformer är möjliga. Vi kommer om några dagar att diskutera ett antal samlade reformer som avser att korta ned köerna i svensk sjukvård. Tre olika saker ingår i det paketet. För det första finns ett betalningsansvar för kommunerna, som gör att kommunerna kommer att ta hem patienterna snabbare och därmed skapa fler platser i sjukvården. För det andra gäller det ett tillfälligt påslag på 500 milj.kr. till landstingen för att korta ned köerna kombinerat med det tredje inslaget. Det gäller för det tredje en 90-dagarsgaranti -- en något förändrad variant av den 100-dagarsgaranti som folkpartiet föreslog i våras och som också har släktskap med den vårdgaranti som moderaterna länge har talat för. Jag tror att dessa tre reformer kommer att leda till att vi kan göra något åt köerna. Det är oerhört viktigt att vi gör denna kraftansträngning nu, så att vi på kort sikt snabbt kan komma till rätta med de olidliga problem som finns för människor som väntar i månader och år på en behandling. I ett av de betänkanden som vi diskuterar under denna punkt, nr 21, behandlas flera frågor som folkpartiet länge har drivit. Här behandlas det gamla förslaget om en husläkare för varje svensk. Vi har sedan år 1974 föreslagit att man skall genomdriva en husläkarreform i Sverige -- en reform som innebär att var och en har sin egen läkare. I dag har bara ungefär en tredjedel av landets befolkning en egen läkare som de kontinuerligt vänder sig till. Det här förslaget från vår sida har avvisats många gånger. Vi lade fram en proposition om saken när vi var i regeringsställning år 1979. Den avvisades av riksdagen. Sedan dess har riksdagen avslagit våra motioner i det här ärendet under varje år av 1980 Nu förefaller det finnas en något växande opinion bakom kravet på husläkare. Jag har noterat att det finns positiva signaler i Landstingsförbundet, i läkarförbundet och på flera andra håll. Vår förhoppning är självfallet att vi nu snart skall kunna komma till skott och kunna genomföra ett system där husläkaren blir regel så att var och en har sin egen läkare. Detta är särskilt viktigt för äldre människor. Äldre människor drabbas ofta av många olika slags krämpor. Det blir lätt så att de slussas från avdelning till avdelning och från läkare till läkare utan att någon har ett ansvar för helheten. Men det är inte bara för äldre utan för oss alla i olika åldrar som husläkaren kan vara av stort värde. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 5 i betänkande 21, som utvecklar folkpartiets syn på husläkaretanken. Ett annat ämne som tas upp i samma betänkande är samordningen mellan sjukförsäkring och sjukvård. Vi har under lång tid under 80-talet påtalat det orimliga i att människor går sjukskrivna månader och år i väntan på en operation som landstinget av ekonomiska skäl inte kan erbjuda dem, samtidigt som de drar mycket stora summor från sjukförsäkringen. Det kan i extrema fall vara så att sjukförsäkringen betalar ut 800 000 kr. i väntan på en operation som kostar 20 000--30 000 kr. Vi har sagt att det är mänskligt orimligt och nationalekonomiskt ett gigantiskt slöseri att acceptera den här typen av vattentäta skott mellan olika system. Vi har krävt att man skall möjliggöra ett överförande av resurser från sjukförsäkringen till sjukvården.

Fru Sigurdsen, som jag hade möjlighet att ha minst ett halvdussin debatter med i den här frågan, försvarade med liv och blod det vattentäta skottet. Det har tagit mycket lång tid att övertyga socialdemokraterna om att denna ståndpunkt i grunden är felaktig. Dyrbar tid har gått förlorad. Företagsamma landsting, t.ex. Bohus, har försökt få tillstånd att bedriva verksamhet på den här basen. Man har fått nej från regeringen. Man har fått nej trots att den lokala opinionen har varit enig och det har funnits regional uppbackning. Trots att alla som har förstått någonting har varit eniga har man bara mött en kall vägg i kanslihuset. Det är oerhört beklämmande att det här motståndet har varat så länge. Det är desto mer glädjande att det nu tycks vara uppgivet. Vi ser med tillfredsställelse på att den hållning som socialdemokraterna nu intar, långt om länge efter det att frågan blev aktuell, är förståndigare än den var under hela 80-talet. Ytterligare en fråga som tas upp i betänkandet gäller försöksverksamhet med primärvård i primärkommunal regi. Detta är en del av ÄDEL reformen. Det är en del som tillfördes genom riksdagens behandling av reformförslaget i vintras och som direkt emanerar från vår motion i ämnet. Vi föreslog i vår motion att man överallt där man så önskade och kommuner och landsting var överens skulle kunna genomföra en försöksverksamhet och överföra hela primärvården i primärkommunal regi. Denna möjlighet är viktig. På många håll reagerar man nämligen emot att ÄDEL-reformen medför en splittring av primärvården. Man har byggt samman primärvården och äldreomsorgen så långt att det uppfattas som skadligt att nu lägga in en vägg mellan dessa båda delar. Det var därför ett väsentligt tillägg till reformen att vi öppnade möjligheten att överföra hela primärvården till primärkommunerna. Detta föreslås nu i regeringens proposition och tillstyrks av utskottet. Jag hälsar detta med stor tillfredsställelse. Herr talman! Till sist vill jag ta upp betänkandet om prioriteringar i hälso och sjukvården. Vi har haft en värdefull hearing där många kloka experter har bidragit. En viktig slutsats som man kan dra av den hearingen är att problemet med prioriteringar i sjukvården inte får förenklas till att gälla ett avgörande mellan olika människor. Det handlar inte så mycket om att vi skall säga att den ena personen prioriterar vi högre eller lägre än den andra. Det handlar i allt väsentligt om att prioritera mellan olika metoder i sjukvården. Vid hearingen lärde vi oss att det i stor utsträckning finns metoder, angreppssätt, som kan rensas ut ur sjukvården därför att de inte är effektiva i förhållande till de problem som man försöker lösa. Hälsoekonomen Egon Jonsson förklarade att man kunde eliminera sjukvårdsinsatser för 15 miljarder kronor om man ställde upp rimliga effektivitetskriterier. Det är ett enormt resursutrymme som kan utnyttjas för mera motiverade insatser. Den stora uppgiften framöver är att se till att sjukvården bedrivs så att vi effektivt kan lösa de vårdproblem som människor har. Vi möter ofta påståendet att vårdbehoven är oändliga och att människor i och för sig skulle kunna begära hur mycket sjukvård som helst. Jag tror inte på det. Jag tror att det finns mycket kraftiga begränsningar i efterfrågan på sjukvård, helt enkelt därför att man normalt sett inte går till läkare och söker sjukvård om man inte har hälsoproblem som man är orolig för. Jag tror att svensk sjukvård har stora möjligheter att möta all den legitima efterfrågan som finns, om vi bara ser till att de effektiva metoderna väljs, att man angriper problemen på ett riktigt sätt och att de gamla teknikerna och metoderna som vetenskap och expertis långsamt utmönstrar som ineffektiva kan elimineras ur systemet. Vi har stora möjligheter att tillgodose befolkningens vårdbehov med de gigantiska resurser som det svenska samhället använder till sjukvård.

Herr talman! Det är inte självklart att patient och läkare alltid tillsammans kan bestämma vilket som är den bästa vården, om en tredje part betalar. En försäkring av det slag som Per Stenmarck vill införa tror jag inte skulle låta valet vara fullständigt fritt i patientens hand. Jag misstänker -- där stöder jag mig på synpunkter som framförs i de moderata motionerna -- att försäkringssystemet skulle behöva innehålla ganska betydande inslag av ransonering. Jag tror därför att Per Stenmarck här ger en något förenklad bild av den moderata modellen.
Herr talman! Det är ju trots allt inte på det viset som det hela kommer att fungera. I praktiken är det ju ändå patienten själv som har stått för hela kostnaden, precis som det är i dag. I dag betalar man till landstingen, i morgon skulle man kunna betala till en obligatorisk sjukvårdsförsäkring i stället. Folkpartiet och Daniel Tarschys talar mycket om ett husläkarsystem. Där är vi säkerligen i långa stycken helt överens. Detta system kan vi införa så oerhört mycket lättare, om vi genomför den moderata modellen och ger den enskilde, patienten, en möjlighet att själv vara med och påverka verksamheten. Det förutsätter att man får ett fritt läkarval, och detta i sin tur nödvändiggör att det vid sidan av den offentliga sjukvården finns privatpraktiserande läkare. Det är därför som vi har varit med och krävt att regeringen så snart det över huvud taget är möjligt skall lägga fram förslag om en sådan reform. Det stärker valfriheten hos enskilda människor -- de kan göra sitt eget personliga val av läkare som de har förtroende för -- och det stärker tryggheten att veta att man om man så vill kan ha sin egen personliga läkare.